Fru talman! Liksom den förra regeringen har den nuvarande insett att infrastruktursatsningarna i vårt land har legat på för låg nivå. 80-talets spekulationsekonomi har skadat vårt land också i detta avseende. Med den stigande arbetslösheten och den sjunkande investeringsviljan borde det nu vara läge för mycket kraftiga infrastruktursatsningar i stället för att miljard efter miljard betalas ut i arbetslöshetsersättning, kontant arbetsmarknadsstöd och socialbidrag. Det är givetvis bra med denna extra investering på 1 500 milj.kr., men vi menar att satsningarna även på kort sikt borde kunna vara betydligt större och dessutom ha en annan inriktning. Av dessa 1 500 milj.kr. är det bara 263 milj.kr. som går till den mest energisnåla och miljövänliga delen av transporttekniken, den spårbundna trafiken. Detta förhållande är enligt vår mening oacceptabelt. Varningarna för den fortsatta försurningen av mark och vatten kommer nu tätt, senast i en undersökning från naturvårdsverket. Trots minskningarna av svavelutsläpp i vårt land kommer inte nedfallet totalt att minska mycket. Detta beror dels på införsel utifrån, dels på att vi i vårt land fortsätter att släppa ut svaveldioxid. Regeringen har ännu inte kunnat visa hur man fram till 1998 skall uppnå målet att reducera utsläppen av kväveoxider med 30 %. Under 80-talet har ingen minskning skett, främst på grund av den kraftigt ökade vägtrafiken. Om vi räknar med en 40 åren, blir målet alltmer orealistiskt om ingen avgörande förändring sker i fråga om energitekniken, som används för att driva fram motorfordon. Vägtrafiken beräknas nu stå för hälften av kväveoxidutsläppen, hälften av kolväteutsläppen och 35 % av koldioxidutsläppen. Beslut som leder till en ökning av biltrafiken kan av dessa skäl inte accepteras av vårt parti. Vi behöver inte i dag upprepa Öresundsbrodebatten, men vi förutsätter att en seriös miljöprövning kommer att ske och att även andra grannländer än Danmark kommer att få vara med och lägga fram sina synpunkter och att också deras experter får göra sina röster hörda. Vi måste ta forskarna på allvar när de hävdar att det i en nära framtid kan ske dramatiska förändringar i marken i samband med att pH-värdena sjunker under en viss gräns. Giftiga metaller frigörs, grundvattnet blir oanvändbart, och både växter och djur dör. De medel vi i dag avstår från att investera i spårbunden trafik kan vi i en nära framtid tvingas använda i massiva kalkningsprogram i stora delar av landet, och detta kan i sin tur ge oönskade miljöeffekter. Den spårbundna trafiken motiveras inte enbart av miljö och energiskäl. Även säkerhetsfrågorna borde oftare framhållas. I Europa omkommer i dag ungefär 55 000 människor per år, främst i vägtrafiken. I vårt land har vi ca 800 dödsoffer och tiotusentals trafikskadade. Jag har inte sett siffrorna på antalet trafikskadade i Europa, men skulle de vara av samma proportion som i vårt land, rör det sig om ungefär en halv miljon människor som trafikskadas varje år, främst i vägtrafiken. Vi menar att också denna extrasatsning borde ha haft en annan profil på grund av den anda som 1988 års trafikpolitiska beslut redovisade. Vi sade ju där att medborgare och näringsliv i landets olika delar skall tillförsäkras en säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Vi har därför angett en nivå på i storleksordningen 1--1,2 miljarder för tidigarelagda och nya satsningar på den spårbundna trafiken. Naturligtvis är västkustbanan och utbyggnaden av dubbelspår där ett av de mest angelägna projekten. Vi har också understrukit att alla ansträngningar bör göras för att utveckla den s.k. kombitrafiken och lyfta bort en del långtradartrafik från vägarna. Stockholm--Malmö, som nu tidigareläggs i och med att 263 milj.kr. avsätts, är givetvis förberedelser för snabbtågstrafiken runt Mälaren och upp till Sundsvall upp till Luleå, drivs med all rätt av kommuner och andra intressenter. Kanske är även förbindelser från Sundsvall via Östersund och Trondheim till Oslo en framtidssatsning som vi behöver diskutera. S:t Petersburg och Narvik via Haparanda. Troligen kommer också rätt snart ett provtåg, eventuellt med malm, att köras på den sträckan. Det blir då nödvändigt med en ganska omständlig omlastning i Haparanda på grund av de skilda spårvidderna och på grund av att vi inte där har kommit oss för att bygga en omaxlingsstation på samma sätt som man har gjort på flera håll i Finland. En omaxlingsstation i Haparanda och en upprustning av Haparandabanan kan bli mer brådskande än vad många har tänkt sig. Vissa beräkningar som banverket har låtit göra tyder på att antalet invånare per spårkilometer i Nordkalotten faktiskt är lika stort som i Mälardalen, om vi räknar in invånarna i Murmanskregionen. Dessutom är vägförbindelserna mycket dåliga. Tunga och långväga transporter på Nordkalotten borde enligt min mening bli föremål för särskilda studier och satsningar. Utvecklingen av det spårbundna transportsystemet och nya handelsvägar kan i förlängningen också ge inlandsbanan nya uppgifter på både person och godssidan. Vi hade velat att man i den utredning som nu görs om inlandsbanan också hade vägt in de framtida eventuella möjligheterna, så att banan inte läggs ner på grundval av alltför kortsiktiga bedömningar. Självfallet stödjer vi också kraven på medel till satsningar på sovvagnar på fjärrtågen upp till Vi har godtagit de satsningar som nu görs på vissa flygplatser i Norrland. Om det i framtiden blir ökade möjligheter till snabbtågstrafik mellan Sundsvall och Umeå kan flyget från Norrlands inland få en annan karaktär och kanske bli en del av flygförbindelserna med Kiruna, med betydligt snabbare förbindelser med Stockholm som följd. I detta sammanhang är det möjligt att Gunnarns militärflygplats i stället kan bli en flygplats för stora delar av Norrlands inland. Det har redan nu ifrågasatts om inte en satsning på Gunnarns flygfält på lång sikt vore klokare än satsningar på mindre flygfält. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till meningsyttringen i mom. 6 och 11.

Herr talman! I mitt inlägg kommer jag enbart att uppehålla mig vid inlandsbanan. Jag tycker att det är fantastiskt att vi än en gång här i riksdagen får vara med om att diskutera inlandsbanan och dess fortsatta framtid. Och den här gången är det en positiv debatt, då vi får anslå pengar för dess fortsatta drift. Det är en konsekvens av att vi har fått en ny borgerlig regering och regeringsförklaringen från den 4 oktober 1991, med budskapet att hela Sverige skall leva, ett budskap som i sin tur förutsätter olika åtgärder för en aktiv regionalpolitik. Här kommer inlandsbanan med i beslutsfattandet. Det är inte bara jag utan hundratusentals människor i Sverige som glädjer sig över regeringens och riksdagens beslut, som det kommer att bli i dag. Det är dels de som bor längs inlandsbanan, dels de turister som genom banans fortbestånd kan få uppleva en resa genom Nordeuropas sista vildmark. Även för godstrafiken är inlandsbanan viktigt, vilket Rune Thorén alldeles nyligen påpekade. Beslutet att avsätta 100 milj.kr. sker i syfte att ge rådrum för inlandsbanan. Det är helt korrekt att ge kommunerna längs inlandsbanan möjlighet att planera för fortsatt trafikering, men man måste få detta rådrum och pröva framtidsutsikterna. Turerna har ju varit många och inkonsekventa kring trafikeringen av banan. Varken den förra socialdemokratiska regeringen eller riksdagsmajoriteten ville ge Inlandskommunernas Ekonomiska Förening en rimlig chans att överta driften. Från folkpartiet liberalernas sida protesterade vi skarpt mot detta mycket korta varsel -- det rörde sig om tre månader innan Inlandskommunernas Ekonomiska Förening skulle få ta över driften. Vi ville låta inlandsbanan leva. Vi ville redan i våras ge ett rådrum. Det är precis ett år sedan Birgit Friggebo gjorde ett mycket skarpt uttalande, då vi för första gången fick beskedet att inlandsbanetrafiken nog skulle läggas ned. Vi vill bevara inlandsbanan! Vi ser det som en möjlighet för inlandskommunerna att överleva. Den 10 juni skulle bli slutdatum för inlandsbanan, men så blev det inte, som vi vet. Tack vare initiativ i arbetsmarknadsutskottet kom en kompromiss till stånd, vilket innebar att de tre nordligaste länsstyrelserna ställde upp med 6 milj.kr. för att rädda sommartrafiken, som har mycket stor betydelse för turistnäringen i inlandet. Jag vill särskilt nämna vår förre landshövding Sven Johanssons insatser som engagerad och orädd förespråkare för inlandsbanan. Nu får vi en ny landshövding, Görel Bohlin, som också har uttalat sitt intresse för inlandsbanan. Herr talman! Socialdemokraterna hade totalt missbedömt den kamp som pågick i den norrländska glesbyden för att rädda banan. Över 45 000 namnunderskrifter insamlades, och folk gick man ur huse för att rädda banan. Men oron fanns också för vad som skulle hända efter den 15 Men då fick vi en borgerlig regering som håller sina löften! Det vore fel att säga att det inte finns stora problem kring den fortsatta driften -- men nu finns rådrum, och det behövs. Självfallet kommer inlandsbanan att överleva, men det kräver en stor portion av nytänkande. T.ex. konstaterade jag själv i somras -- jag ordnar bl.a. gruppresor efter inlandsbanan -- att marknadsföringen av banan var dålig för att inte säga urusel, särskilt vad gällde att få information om både tågtider och biljettpris. Här måste en ökad samordning komma till. Däremot fanns alltid uppgifter om busstider tillgängliga, och bussarna går som bekant parallellt med inlandsbanetågen, ett enormt slöseri som vi måste få bort. Trots detta hinder hade tåget i genomsnitt 14 passagerare mot bussens 2. Därmed tolkar jag intresset för tåget som mycket positiv. Det är hoppingivande att representanter för både Förening samlats för att under tre dagar i höst åka sträckan Mora--Gällivare. Man undersökte behovet av och intresset för nya satsningar. På varje station hade man överläggningar med kommun och turistnäringsföreträdare för att få tips och synpunkter och pröva nya idéer. Redan nu har SJ och IEF beslutat att satsa på specialtåg till Jokkmokks marknad och till Vasaloppet. Det finns också massor av andra arrangemang efter banan där man kan samordna resande och aktiviteter. Varje år kommer t.ex. en halv miljon vinterturister till Vemdalen och västra Härjedalen. Här kan man försöka förmå turisterna att åka tåg till Mora och därefter specialtåg efter inlandsbanan. Mindre daglig trafik men ökad satsning på specialtåg är framtiden för inlandsbanan. Det innebär stora utmaningar och möjligheter om viljan finns. Jag tror att viljan finns och att konkreta beslut kommer fram från Inlandskommunernas Ekonomiska Förening. IEF vill hjälpa SJ med verksamheten och även komma med egna förslag.

Herr talman! Jag kan bara hålla med Rolf Clarkson när det gäller detta med inlandsbanan. Där stödde jag helt den borgerliga sidan i utskottet. Däremot tänkte jag inte stödja en socialdemokratisk motion där man ville att vi skulle tidigarelägga sovvagnsbeställningar om vi kunde få fram medel från arbetsmarknadsverket så att det inte skulle belasta statens järnvägars ekonomi. Nu fick den borgerliga sidan mig att backa från detta, och vi fick en stark skrivning i det här betänkandet. Jag hoppas att Rolf Clarkson hjälper till att se till att regeringen verkligen läser detta. Det står nämligen så här: ''Utskottet förutsätter att regeringen överväger åtgärder för att möjliggöra en tidigarelagd anskaffning av sovvagnar.'' Detta är en s.k. stark skrivning, har jag lärt mig, som regeringen egentligen inte läser, eftersom den inte står på framsidan av betänkandet. Om nu Rolf Clarkson hjälper mig och ser till att den läser detta får vi se om det fungerar och om regeringen verkligen läser den här lilla texten eller inte.
Herr talman! Jag tror att Rolf Clarkson och jag kan vara överens. Vi tycker egentligen båda att det skall vara konkurrens, men i det här fallet är det tveksamt om man skall gå hur långt som helst, speciellt med statliga medel. Jag delar uppfattningen att man på något sätt under det här rådrumsåret måste komma fram till att man inte fortsätter att köra parallellt. Spåret är ju där det är, men bussarna kan vara möjliga att utnyttja på andra håll tillsammans med banan om det finns en god vilja. Det kan gälla dels uppe i fjällen, dels inåt inlandet. Det är inte jag som skall stå här och dra upp riktlinjerna för detta, men det är viktigt att man ser de samlade resurserna. Det är ju just med de samlade resurserna som man kan åstadkomma ett bra paket. Jag tror också att det är viktigt att SJ, privata intressenter osv. får den här möjligheten. Det var därför som jag använde huvuddelen av mitt anförande tidigare till att säga att det är viktigt att det finns något slags positiva signaler om att man skall göra sitt bästa tillsammans och inte bara konkurrera. Om man försöker att göra detta skall vi stötta under det här året. Sedan får vi se vad som händer nästa år. Min uppfattning är att vi skall fortsätta att se till att vi har en bra bana, men vi kan inte fortsätta att ge allt för mycket i statsbidrag till en olönsam trafik.

Herr talman! Jag vill bara till Rolf Clarkson säga att vi kanske inte här i dag exakt skall ange vad det skall vara för trafik på den här banan. Jag förutsätter att såväl SJ och inlandsbanekommunerna som andra intressenter -- BK Tåg och kanske också andra -- kommer att framföra synpunkter och så småningom kan komma fram till ett bra koncept för inlandsbanan. Också Rail Forum har gett sig in i den här leken, och jag tror inte att man därifrån engagerar sig av nostalgiska skäl. Jag är liksom Rolf Clarkson järnvägsvän. Jag tror att nattågen kan vara något att satsa på och även att godstågen säkerligen kan utvecklas. Jag nämnde i mitt anförande nya typer av tåg. Jag har liksom Birger Rosqvist, Rolf Clarkson och många andra rest med inlandsbanan. Man skall, herr talman, inte göra jämförelser mellan de tåg som i dag trafikerar banan och nya och fina bussar. Jag arbetar också med busstrafik och värderar den högt, men jag tror att man med nya typer av tåg här också kan få en del arbetspendling, naturligtvis inte efter hela sträckan utan på vissa orter. Låt folket där uppe fundera över det här och komma fram till någonting. Vi skall försöka att hjälpa till genom att få fram bättre och snabbare tåg. Vi skall också se till att få en bra räls längs hela sträckan. Jag tror att det är mycket viktigt för godståg. Det finns också funderingar på annan typ av trafik, kanske från Norge, ner genom Sverige och sedan vidare. På andra håll i Europa börjar man mer och mer att rikta blicken mot järnvägar och även mot vattenvägar -- som vi inte har tagit upp här -- inte bara mot landsvägarna. Jag tycker att det skulle vara helt felaktigt att i dag döma ut en järnväg som redan finns och som sträcker sig genom halva Sverige. Med andra mått mätt, jämfört med kostnaderna för Öresundsbron, våra snabbspår osv., är det småpengar vi talar om. Trots det är jag villig att i dag säga att vi på sikt måste försöka få ned bidraget till driften. Vi måste börja arbeta med det. Däremot är jag inte rädd när det gäller att satsa pengar på infrastrukturen i Norrland och dess inland. Kom ihåg att det är från de landsdelarna som vi får mycket av vårt lands exportöverskott!

Herr talman! Utan att vilja förlänga debatten om inlandsbanan vill jag bekräfta vad jag sade i mitt huvudanförande: Det är ur moderat synpunkt otänkbart att man efter rådrumsåret med statliga subventioner skulle driva två parallella, konkurrerande transportsystem, nämligen inlandsbanan resp. busstrafiken. I det läget står vi kvar vid det avtal som vi har träffat med länshuvudmännen för den ordinarie åretruntgående inlandstrafiken på vägarna. Däremot kan jag utan vidare ånyo säga: Finns det möjligheter att bedriva en turistverksamhet på inlandsbanan som täcker såväl driftskostnaderna som underhållskostnaderna och som kan utvecklas sommartid, har vi naturligtvis ingenting emot det. Vi tror tvärtom att en sådan järnvägsverksamhet kan komma att uppmärksammas internationellt. Men det skall också sägas att det skall mycket till för att detta skall gå ihop. När vi senast hade ett system av inlandsbanor i gång kostade det 120 milj.kr. om året. Kanske kan man förbilliga detta genom upphandling, som Rune Thorén sade, tillsammans med BK Tåg och andra konkurrenter till SJ. Kostnaderna kan måhända här kapas med 30 %. Kanske kan man också underhålla de delar av inlandsbanan som inte är godsbanor till 30 % lägre kostnader. Då kommer vi ned till en totalkostnad per år för turisttrafiken om 80 milj.kr. Säg att man då kommer fram till den uppfattning som jag såg i ett pressklipp, att man skulle kunna öka antalet resenärer från nuvarande 15 000 till 40 000. Då skulle kostnaden per resenär bli ca 2 000 Huruvida detta är en realistisk affärsinriktning är svårt att säga, men man kan för vår del gärna få försöka. Jag tror att framtiden ligger i en sådan satsning som SJ gör på t.ex. sina snabbtåg på dubbelspår på västkustbanan, med moderna kommersiellt inriktade snabbtåg över huvud taget och med ett bra transportsystem på godsbanesidan. För övrigt måste en sann centerpartist, som vill ha goda transporter även inne i glesbygderna, förlita sig på vad vårt rika vägnät kan bjuda.
Herr talman! Jag gläder mig åt att Rolf Clarkson har den inställningen att det nu gäller att ge inlandsbanan den här chansen. Jag tycker att det är synd att inlandsbanan inte fick den chansen av riksdagen redan i våras. Vi behandlade denna fråga någon gång i mars månad. Jag tror att inlandsbanan kan överleva med hjälp av ett nytänkande, med användande av det rådrum som nu ges. Jag tror att SJ äntligen har börjat förstå att det finns en mycket stark vilja från inlandskommunerna att behålla driften och att försöka göra det på ett så praktiskt och bra sätt som möjligt. Jag har åkt med inlandsbanan flera gånger under det senaste året och talat mycket med SJs personal, som har visat på olika lösningar. Det kan gälla specialresor, privata resor och kortare turer. Jag tycker att de skall ses som en ryggrad i denna verksamhet. Jag vänder mig liksom tidigare talare starkt emot att vi skall ha två bolag: länstrafiken, som med bussar skall trafikera precis den sträcka där tågen går, och inlandsbaneföreningen. Det är en orimlig ordning. Länstrafiken måste komma överens med Sedan vill jag säga till Birger Rosqvist, att nu har SJ äntligen fått en speciell person som skall handha resorna på inlandsbanan. Jag vill bara referera vad som stod i Dagens Nyheter häromveckan, där han säger: Varje tågresenär subventioneras med 714 kronor, om man räknar på det högsta bidraget på 100 miljoner, och inte 7 000 kr. som vissa uppgifter gör gällande. Om vi räknar med samma subventionsgrad för bussarna, skulle de behöva ha sju passagerare per tur, ty även bussarna subventioneras. Jag tycker att vi skall se klart och konkret på frågan och se till att ge inlandsbanekommunerna den här chansen till överlevnad. Det är en symbolfråga också, viktig för inlandsbanekommunerna.
Herr talman! Jag skall naturligtvis inte förlänga den här debatten alltför mycket. Jag vill bara säga att jag har målat upp ett slags scenario. Man kan ha nattåg och godståg, skaffa nya tåg, ordna arbetspendling, snabba upp tågen, osv. Det är egentligen inte jag som skall föreslå detta, utan det får utredarna, kommunerna, SJ m.fl. göra. Rolf Clarkson säger att banan bör nog i första hand bibehållas för turisttrafik. Låt utredarna bedöma vad som är rätt eller fel och sedan komma tillbaka! Utskottet har inte uttalat sig vare sig för det jag säger eller för det Rolf Clarkson säger, utan utskottet har sagt: Okej, kom tillbaka och visa vad som är möjligt. Jag tycker att vi skall ge en positiv signal: Gör vad ni kan, kom sedan tillbaka, och så får vi fatta ett nytt beslut efter ett år. Jag hoppas att alla aktiva krafter arbetar så bra de kan under det här året.

Herr talman! När man debatterar med Bengt Hurtig kunde det vara lätt att hänvisa till utvecklingen för de handelsflottor som har haft planerad hushållning och den typen av regelverk som har styrt deras förhållanden. Ingen annanstans har väl förhållandena varit så dåliga och lönerna så låga. När det gäller de löner som utbetalas på de s.k. internationellt registrerade skeppen, vill jag gärna till kammarens protokoll föra några uppgifter som har redovisats för trafikutskottet så sent som förra veckan. En befälhavare i Filippinerna tjänar för närvarande 60 000 filippinska peso per månad. En matros har en lön på 21 000 peso per månad. En läkare i Filippinerna tjänar 6 000 peso per månad, och en civilingenjör kommer upp till 12 000--15 000 peso per månad. Vi kan naturligtvis relatera hela världen till vår lönenivå, men det är frågan om hela världen går med på det. Ur filippinsk synpunkt är det här utomordentligt välbetalda arbeten, och där råder inte alls de svältförhållanden och slavförhållanden som utmålas av Bengt Hurtig och hans meddebattörer.

Herr talman! Debatten kring regeringens proposition om den s.k. flagglagen har varit minst sagt intensiv. Den har dessutom vidgats till att gälla även rederistöd och internationellt fartygsregister. Det finns naturligtvis en koppling, eftersom regeringen i propositionen säger att man har för avsikt att avskaffa rederistödet. Men vad kammaren i dag skall ta ställning till är flagglagens upphävande. Jag förstår mycket väl den oro och det missmod som finns i samband med förändringar som kan ske i en näringsgren. Jag har själv under mina år i näringslivet sett många branscher stöpas om. En del har klarat sig och andra har försvunnit. En del har lyckats leva vidare tack vare en kraftig strukturomvandling, exempelvis stålbranschen, som är den näring som jag själv känner bäst. Vi som var anställda där har efteråt kunnat konstatera att det som skedde nog var bäst att det hände när det hände, trots att det var smärtsamt för många av oss. Andra branscher har försvunnit trots kraftiga statliga stöd, exempelvis varvsnäringen, som enligt vad jag har hört fick 35 miljarder i stöd under 1970 Svensk sjöfart utsätts för en stark internationell påverkan, och konstigt vore det annars med tanke på att också sjöfarten är synnerligen internationell. Det påverkar bemanning, i det här fallet även flagglagen. EES-avtalet -- vi utgår ändå från att det kommer att träda i kraft -- gör att flagglagen enligt vad jag förstår inte kan behållas. Herr talman! Frågan är vilket som på sikt kommer att säkerställa svensk sjöfart -- är det flagglagens behållande eller dess avskaffande? Vi har nu ett stort tonnage under byggnation, och målsättningen är att få till stånd en ökad inflaggning. Det är svårt i dag när man, som det sägs från ägarhåll, inte vet om man fastnar i tvångströjan och inte kan flagga ut fartygen igen, om omständigheterna skulle kräva det. Syftet med avskaffandet av flagglagen är, förutom EES och EG-avtal som kommer, att möjliggöra en inflaggning. I propositionen aviserar regeringen också, som jag inledningsvis sade, att man har för avsikt att avskaffa rederistödet. Det är en fråga som vi får ta ställning till vid ett senare tillfälle. Från kds sida vill jag bara kraftfullt understryka att konsekvenserna för svenska sjömän vid en sådan förändring måste beaktas på det sätt som skett och sker för anställda inom andra branscher som drabbas.

Herr talman! Man manövrerar ett fartyg med hjälp av roder, propellrar, ankare och förtöjningsgods. Är fartyget försett med segel tar man även dessa till hjälp. I trängre farvatten och hamnar brukar man ofta utnyttja bogserbåtar för att underlätta manövrering. Tänk, herr talman, om vi kunde diskutera svenskt handhavande av svenska fartyg i dessa termer. Nu är det emellertid så att ekonomin är det första man måste diskutera när man debatterar svensk sjöfart. De svenska rederierna har i dag 90 fartyg till ett värde av 25 miljarder kronor i beställning på olika varv. Var och en kan begripa att inga redare frivilligt sätter dessa fartyg under svensk flagg när det finns en lag som förbjuder redarna att sälja sin egendom till vem de vill. Alltså måste vi som första åtgärd för att restaurera svensk sjöfart ta bort flagglagen. Personligen tycker jag att flagglagen är grotesk. Att det kan ha funnits en lag som förbjuder en person eller ett rederi att sälja sin egendom till vem eller vilka han vill tycker jag är på gränsen till brott mot de mänskliga rättigheterna. Första steget blir alltså flagglagens borttagande. Nästa steg bör bli att ett internationellt register införs liknande det som finns i Danmark. Vi nydemokrater ser det som ett måste om svensk sjöfartsnäring skall konkurrera på lika villkor med utländska rederier. Vad vi dock kommer att kräva när detta register införs är att staten och redarna noggrant bevakar de sociala konsekvenser -- det nämnde också Lars Svensk -- som införandet av registret eventuellt får. Man bör t.ex. bevaka hur kontinuiteten i befälsutbildningen skall kunna upprätthållas, vilka erbjudanden som de sjömän som eventuellt blir uppsagda får, m.m. De sjöfartspolitiska åtgärder som nu skall vidas kommer förhoppningsvis att rädda den svenska handelsflottan kvar under svensk flagg. Många citerar Kjell-Olof Feldt, och det skall jag också be att få göra. I sin bok skriver han: När obehagliga saker behöver uträttas är det ofta för tidigt ur politisk synpunkt, och när de kan uträttas är det ofta för sent ur ekonomisk synpunkt. Som sann sjöfartsvän hoppas jag att detta inte stämmer med svensk sjöfart under svensk flagg. Jag yrkar sålunda bifall till regeringens proposition angående upphävandet av lagen om tillstånd till överlåtelse av skepp, den s.k. flagglagen, och avslag på reservationer och meningsyttringar.

Herr talman! Sedan förra tillfället då riksdagen debatterade arbetsmarknadsfrågorna och arbetsmarknadspolitiken har läget på den svenska arbetsmarknaden onekligen skärpts.

Det som politiken här i riksdagen skall ge förutsättningar för är ju just att människor skall kunna ha arbete och inkomst var någonstans de i landet än bor. Det är vårt ansvar. En del i den politik som skall ge förutsättningar för jobb åt människor i vårt land är det som betänkandet i dag handlar om, nämligen arbetsmarknadspolitiken, den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Jag har tidigare noterat att det i regeringens deklarationer och i majoritetsskrivningen i detta betänkande inte längre finns några uttalanden om att arbete åt alla är målet för den ekonomiska politik som regringspartierna bedriver. Vi har vid många tillfällen tidigare diskuterat vilka ingrepp som görs på andra områden inom politiken som också får konsekvenser på arbetsmarknaden. Jag undrar om man vet vad man gör inom byggbranschen, som jag än en gång vill påminna om. Det finns två möjliga förklaringar till att den borgerliga regeringen hanterar de frågorna som man gör. Den ena är att man vet att man mitt i en lågkonjunktur ökar arbetslösheten och gör det medvetet. Den andra är att man inte själv känner till konsekvenserna av den politik som man bedriver. Jag vet uppriktigt sagt inte vilken av de båda förklaringarna som är värst. Man ger sig också på många system när det gäller arbetsmarknadspolitiken utan att analysera, på vilket sätt de skall ingå i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Det handlar om förmedlingsmonopolet, det kan handla om A Carl Bildt talar nu om en europeisk identitet. Man kan ju litet försynt undra om den europeiska identiteten nu också skall gälla vår svenska arbetslöshet. Vad vi anser om arbetsmarknadpsolitikens roll i den ekonomiska politiken finns redovisat både i det som den förra, socialdemokratiska, regeringen gjorde och i reservationen till dagens betänkande, där vi framför både vår principiella syn på arbetsmarknadspolitiken och vilka politikområden som måste omfattas. Jag vill ännu en gång betona, att skall det vi i dag diskuterar, nämligen arbetsmarknadspolitiken, över huvud taget kunna spela den roll den skall, måste alla andra politikområden riktas in på att vara med och bidra till den fulla sysselsättningen. Det är det vår allvarliga kritik mot regeringen gäller. När vi nu diskuterar resurserna till arbetsmarknadspolitiken är det ingenting att säga om de förslag för regeringen som vi i dag har att ta ställning till -- de är bra. Men frågan är: Räcker det? Frågan är också: Vilka ambitioner är det de skall räcka till? På s. 10 i betänkandet säger utskottsmajoriteten att utskottet tycker att det nu föreslagna åtgärdspaketet är väl avvägt med hänsyn till de nu konstaterade behoven. Det tycker jag är en något märklig skrivning. Det har under ganska lång tid varit känt att det inte är tillräckligt med de nu föreslagna resurserna om man både vill behålla dagens omfattning på arbetsmarknadspolitiska åtgärder och dessutom ha ambitionen att låta dessa åtgärder omfatta fler människor. Vi har dessutom fått signaler från media och andra håll om att regeringen åtminstone har varit och kanske också är beredd att tillföra mer resurser till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Om den saken kan vi kanske få besked på torsdag efter det sista regeringssammanträdet före jul. God jul, arbetsmarknadsministern! Det kan väl inte, herr talman, vara meningen att riksdagen i dag, tisdagen den 17 december, skall rösta nej till förslaget om mer resurser till arbetsmarknadspolitiska åtgärder och därefter regeringen, torsdagen den 19 december, skall säga ja till mer resurser. De resurser som vi har föreslagit och som finns redovisade i betänkandet är till för att minska ungdomsarbetslösheten. Det är resurser för att skapa nya metoder och nya sätt att jobba, men det är också resurser till AMS för att kunna hantera ungdomsarbetslöshetens problem mer effektivt, snabbt och långtgående. Ingen här i kammaren har väl kunnat undgå att ta del av AMS redogörelser. Man har de senaste veckorna alltmer visat, att om man i olika län inte skall tvingas dra ned på kapaciteten utan i stället utöka ambitionerna, då måste det tillföras mer resurser, t.o.m. mer resurser än de vi föreslår i vår reservation för att råda bot på ungdomsarbetslösheten. Om regeringen på torsdag denna vecka är beredd att anslå mer resurser till AMS, då kommer vi självfallet att stödja ett sådant förslag. Men det blir pinsamt om riksdagen i dag säger nej till utökade resurser och anser att de nuvarande räcker. Låt oss här i kammaren ta chansen att i varje fall rösta ja till reservation 2 som enbart handlar om utökade anslag till AMS. Därmed visar vi att riksdagen har framförhållning och tar ansvar.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

Herr talman! På s. 9 i arbetsmarknadsutskottets betänkande 4 skriver utskottet så här: ''Den omläggning av den ekonomiska politiken som initierats efter regeringsskiftet avser att återupprätta Sverige som en tillväxt och företagarnation med en stark och växande ekonomi. En sådan politik skapar enligt utskottets mening trygga jobb på sikt.'' Det kan väl hända att så blir fallet, men problemen i dag är akuta. Därför är det litet bekymmersamt, som också Mona Sahlin säger, att det inte står något i betänkandet om den fulla sysselsättningens politik. Är den ett överspelat kapitel? Det är enligt vår mening inte tillfredsställande att medel inte ställs till förfogande i dag. Situationen är ju akut. Jag tror att de som i dag friställs på Ovako i Luleå eller på Bofors i Karlskoga känner en stor ilska över den passivitet som i dag råder. Samtidigt gör företagare stora vinster på den förda regeringspolitiken med skattelättnader. Hjulen skulle ju börja rulla, men det har vi ännu inte sett något av. Det är bra att arbetsmarknadsministern åker land och rike runt för att bilda sig en uppfattning om arbetsmarknadsläget, men han kanske också bör ta med sig industriminister Per Westerberg. Det förefaller ju som om den senare har hand om de pengar som behövs för en aktiv politik, framför allt när det gäller att främja sysselsättningen. De anslag som nu står till förfogande räcker inte. Enligt AMS-chefen bör dessa anslag egentligen fördubblas. Det bekymmersamma i sammanhanget är att de fria marknadskrafterna nu skall få råda. Somliga tror att allt därmed kommer att lösas av sig självt. Det är ungefär som Sesam, öppna dig! Jag tror faktiskt inte på det. Tidigare har inställningen varit den att först skall moroten gälla. Räcker inte det måste på ett eller annat sätt piskan fram för att få fram investeringsviljan och därmed den starka ekonomin, och de på sikt trygga jobben som man skriver om. Visserligen är betänkandet omfattande och innehåller många förslag och tankegångar, men det är faktiskt det enda man kan utläsa i den här delen. Om man inte har något mer att komma med, då tror jag faktiskt att svenska arbetare får det bekymmersamt framöver. Regeringen tycks inte vilja satsa pengar till industripolitiska åtgärder. När företag går överstyr på ett eller annat sätt, då är det arbetsmarknadspolitiska åtgärder som vidtas. För samhället, de arbetande och anställda blir situationen bekymmersam om arbetslöshet är det enda de har att se fram emot. De tycks inte kunna få hjälp från något håll när det gäller att skapa nya jobb och sysselsättning i befintliga företag. Det behövs enligt min mening en kraftfull satsning för att få svensk industri konkurrenskraftig. Jag tror inte på idén att först lägga ned industrier och därefter försöka få dem att återuppstå. Frågan är om detta är en medveten satsning och styrning från regeringen. Man tycks strunta i dessa problem, som jag tycker är så angelägna att lösa. Det är slöseri med mänskliga resurser att ha arbetslösa oavsett var i landet de bor -- i storstadsregioner eller i inlandet. När industrier läggs ned på olika håll i Sverige blir kvalificerad arbetskraft outnyttjad. Den utbildning som det talas om är behjärtansvärd, men människor måste få utbilda sig till ett arbete. Det går inte att utbilda sig bara för utbildningens egen skull. Människor undrar varför de skall utbilda sig när de ändå inte kan få ett arbete. Många människor är också i den åldern att de inte är motiverade för vidareutbildning eller ny utbildning. Beredskapsarbeten är ett bra sätt att få komma ut i arbetslivet och slippa den passivitet man hamnar i om man bara skall gå hemma och lyfta bidrag. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till våra meningsyttringar under mom. 5 och 6 i detta betänkande.

Herr talman! Elver Jonsson sade att arbetsmarknadspolitiken skall verka på kort sikt. Det är jag helt medveten om. Näringspolitiken skall verka på lång sikt. Om näringspolitiken inte fungerar är arbetsmarknadspolitiken det instrument vi skall använda. Sedan det här betänkandet skrevs har det hänt en hel del. Det kan väl inte ens Elver Jonsson ha undgått att märka. Fler människor har hamnat i den situationen att de har blivit arbetslösa eller uppsagda från sina arbeten. Elver Jonsson säger också att man skall ha is i magen. Jag vet inte om jag håller med om det. Jag tror att man kan bli magsjuk om man har is i magen för länge. Jag tror inte att de som är öppet arbetslösa och de som är varslade om uppsägning nöjer sig med att höra att vi ifrån riksdagens sida bara talar om att man skall ha is i magen och vänta. De frågar säkert vad de skall vänta på. Jag tror att många väntar på ett besked i dag om vilken inställning man har ifrån regeringen och om pengarna räcker. Man kan naturligtvis inte utbilda hur många människor som helst. Man måste hitta en sysselsättning åt dem. Jag tror därför att näringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken måste gå hand i hand. Det efterlyste jag i mitt anförande.

Herr talman! Karl-Erik Persson säger att vi måste låta arbetsmarknadspolitiken och näringspolitiken gå hand i hand om vi skall få sysselsättning. Egentligen är det detta jag försökte säga. Problemet har varit att de metoder som kommunisterna har anvisat under årens lopp inte har klarat av detta. I dag har man bara att komma med att man vill höja ett arbetsmarknadspolitiskt anslag, vilket i det korta perspektivet är nödvändigt. Det kommer att ske en sådan förstärkning med över 3 miljarder kronor. Mona Sahlin är ledsen över att jag inte yrkade bifall till reservation nr 1. Det beror på att det i reservationen finns ett avsnitt som jag inte ställer upp på. Men det fanns några rader som jag ville ge en eloge för, och det står jag fortfarande fast vid, nämligen att socialdemokraterna nu talar i termer som inte var möjliga för dem att framföra i tal eller skrift för några år sedan. Den förändringen hälsar jag med tillfredsställelse. Jag tror att den kan hjälpa till så att vi kan få en bred uppslutning kring arbetsmarknadspolitiken när det gäller att rädda och hävda den arbetslinje som vi är överens om, men kanske också för att komma fram till en situation då vi främjar ett näringsliv som tryggar det långsiktiga arbetet. Trots en exceptionell högkonjunktur under 80-talet har ju sysselsättningen inte kunnat hävdas. Vi har fått en rekordhög arbetslöshet under det senaste året. Vi har också kunnat konstatera att den tredje vägens politik som socialdemokraterna bedrev har havererat och nu måste överges. Spekulationsekonomin under 80-talets högkonjunktur som socialdemokraterna inte rådde på eller hejdade måste vi också komma ifrån. Vi måste hävda följande tre viktiga element -- arbete, sparande och nyföretagande. Jag vill påstå, herr talman, att den nya regeringen har tagit sikte på att detta måste vara grunden för framtidens arbetsmarknad. Jag yrkar fortfarande bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Det betänkande om löntagarfonderna som vi i dag har att behandla gäller en avveckling av löntagarfondstyrelserna och inrättandet av en avvecklingsstyrelse. Redan under våren 1991 presenterade den socialdemokratiska regeringen ett förslag om att löntagarfonderna i sin nuvarande form skulle avvecklas. Det förslaget innebar att de fem AP fonderna och de fem löntagarfonderna skulle slås samman till fem lika stora fonder. Fonderna skulle vara fristående och få små, självständiga styrelser. Fonderna skulle få rätt att placera i fastigheter, obligationer, aktier och andra värdepapper. De skulle ha ungefär samma placeringsmöjligheter som försäkringsbolag och värdepappersfonder. Detta var ett förslag som bättre skulle trygga framtidens pensioner och samtidigt öka tillgången på riskkapital för svenskt näringsliv, så att dess utbyggnad och framtid därmed skulle främjas. Detta förslag drog den borgerliga regeringen tillbaka efter valet och kom i stället med den proposition vi nu har att behandla, som innebär att löntagarfondernas tillgångar vid utgången av 1991 skall överföras till förvaltning av en avvecklingsstyrelse, vilken skall förvalta dessa tillgångar till dess de helt har utskiftats.

Vad regeringen kommer med i sitt andra steg vet vi ännu inte helt. Men i denna till innehållet smått religiösa proposition tar man upp vissa tankegångar om hur löntagarfondernas samlade tillgångar kan tänkas användas, bl.a. till en överföring till sparpremier i allemanssparandet. Vi har i dessa dagar fått uppleva att en PM har upprättats i finansdepartementet, i vilken det föreslås att man, om man sparar 2 400 kr. skall få en extra sparpremie på 50 % av det beloppet, om pengarna får vara kvar till 1997. Det finns också tankar om att bilda stiftelser som främjar forskning och utbildning. Finansutskottet framför dock i detta betänkande att det inte nu finns någon som helst anledning för riksdagen att ta ställning till fondernas användning, utan att regeringen får återkomma till riksdagen i den frågan. Löntagarfonderna tillskapades bl.a. för att förstärka pensionssystemet, och enligt det socialdemokratiska förslaget skulle de tidigare löntagarfonderna nu utgöra en integrerad del av AP-fonderna. Alla partier är i dag rörande överens om att ATP-systemet behöver förstärkas. Mot den bakgrunden är det fullkomligt obegripligt varför fonderna skall avvecklas och utskiftas ur pensionssystemet. Löntagarna har avstått löneutrymme för att stärka pensionssystemet och för att på sikt garantera sina pensioner. Den borgerliga regeringen har dessutom i sin ekonomisk-politiska proposition anmält att man avser att tillsätta en parlamentarisk beredning för att se hur man kan stärka ATP-systemet. Att i detta läge samtidigt ange att man har för avsikt att dra bort 22 miljarder från ATP-systemet är synnerligen inkonsekvent. Detta har också värderade ledamöter av denna kammare tyckt, exempelvis Industri: Låt löntagarfonderna skapa samförstånd i pensionsfrågan! En bra pensionsreform har större effekt på sparandet än den nu föreslagna fondavvecklingen. Det skulle underlätta översynen av pensionssystemet om regeringen avstod från att dra bort de 20 miljarderna från ATP-systemet. Förre statsministern Thorbjörn Fälldin har varit inne på liknande tankegångar. Samtidigt som regeringen nu vill avveckla löntagarfondsstyrelserna, tar man i det här betänkandet bort möjligheterna för fjärde och femte fondstyrelserna att delegera rösträtt för aktier till de fackliga organisationerna -- något som ett enhälligt näringsutskott 1973 uttalade sig för, och som man också i betydande utsträckning har utnyttjat. Det har alltså gått så långt i det högerdominerade Sverige, att de anställda inte längre räknas till näringslivet. Jag kan inte tolka det på annat sätt. Jag upplever att vi är ljusår från det skede då folkpartiet -- 1974 -- tog initiativ till en utredning om löntagarfonder och samtidigt hade långtgående förslag på det företagsdemokratiska området, om hälftenrepresentation i företagens styrelser.

Och ändå befinner vi oss i ett land där fackföreningsrörelsen aldrig har tvekat i sin inställning att man skall vara med och stärka produktiviteten i vårt näringsliv. Även löntagarfonderna hade starka inslag som innebar att man skulle öka näringslivets riskkapital, få till stånd ett uthålligt riskkapital och ett ökat sparande i ekonomin. Vi kan också peka på det ansvar som fackföreningsrörelsen tagit i den fråga som har varit mest besvärlig för svensk ekonomi, nämligen kostnadsutvecklingen, genom att man ställt upp på ett tvåårigt Rehnbergsavtal. Som tack för detta skall nu löntagarnas pengar, som är till för att stärka deras framtida pensioner, delas ut till andra ändamål. Samtidigt höjer man A kasseavgifterna, slopar avdragsrätten för fackföreningsavgifter, inför karensdagar, tar bort stödet till MBL-utbildning och annan facklig utbildning, och försämrar anställningstryggheten. Nu skall det alltså markeras att det finns två sorters folk i Sverige -- löntagare och kapitalägare. Kapitalägare skall få sänkta förmögenhetsskatter och arvsskatter, slopad omsättningsskatt på aktier, sänkta kapitalbeskattningar och reavinstskatter. Och de som har råd att på egen hand spara skall premieras med löntagarfondspengar. Detta är något som också Ny Demokrati har reagerat mot. I sin motion har Ny Demokrati tyckt att det är ansvarslöst och orättfärdigt att på det här sättet dela ut pengar till dem som har råd att spara. Det är min förhoppning att Ny Demokrati står kvar vid denna uppfattning. Avslutningsvis, fru talman: I dessa tider av avveckling av löntagarfonder, statliga företag och myndigheter, och införande av privatiseringar, är det lätt att instämma med författaren Torgny Karnstedt. I en krönika inför 1992 skriver han att vi har att vänta oss ett ''blått nytt år'', där vi trots avvecklingen av alla statliga verk kanske får några nya, kanske ett ''inbillningsinstitut'' som skall vända sig till alla dem som fortfarande går omkring och inbillar sig att alla människor har ett lika värde. Fru talman! Jag vill med detta avstyrka regeringens proposition om avveckling av löntagarfonderna och yrka bifall till de tre socialdemokratiska reservationer som fogats till betänkandet.

Fru talman! I dag skall alltså löntagarfonderna gå i graven, enligt den regeringsproposition som vi har att behandla. Men de verkligt ansvariga för dagens läge är, som jag ser det, egentligen de som gjorde de här löntagarfonderna så tandlösa att de inte har haft den förankring som de borde ha på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt som löntagarfonderna blev tandlösa utlöste de den verkliga klasskampen på 1970-talet och i början av 1980-talet. Man kan säga att denna kamp kulminerade i 4 oktober-rörelsen, där överklassen verkligen mobiliserade hela sin kraft. Storföretagen fick med sig småföretagen och lyckades ta hand om opinionen. Man kan fundera över varför det gick så. Ursprunget till dagens debatt ligger alltså hos Rudolf Meidner och den debatt som vi hade på 1960 och 1970-talet om de anställdas inflytande och makt och som resulterade i medbestämmandelagen, lagen om anställningsskydd och lagstiftningen på miljöområdet. Meidners utgångspunkt var att det gällde ett led i en ekonomisk demokrati. Vi kommer aldrig ifrån att ett land inte kan halta när det gäller demokratin. Att försöka stadfästa att demokratin vilar på det enskilda ägandet i den form som finns i storföretagen i dag -- det kommer aldrig att lyckas. Rudolf Meidner tog upp tre områden som är oerhört väsentliga, kanske inte minst från dagens utgångspunkt, när vi ser att det är problem med tillväxten i hela den industraliserade världen. Det gällde att engagera hela kraften hos folket, nämligen arbete och investeringar, ägande och ekonomisk fördelning, makt och demokrati. Själva den konstruktion som Meidner föreslog var visserligen helt omöjlig, för den byggde på en automatik -- att de arbetande i vinstrika företag helt plötsligt skulle få ett inflytande. Men att makten, inflytandet och demokratin i arbetslivet var helt avgörande, det hade Meidner klart för sig. Att man sedan inte mobiliserade fackföreningsrörelsen, hela arbetarrörelsen och en stor del av andra skikt i samhället för denna oerhört viktiga del i demokratin, det är en annan sak. Jag tror att just detta är morgondagens stora stridsfråga. Som socialist ser jag det som oerhört väsentligt att makten i arbetslivet ligger hos de anställda och ingen annanstans. Vi är som sagt på väg åt ett helt annat håll i dag. Med hjälp av regeringen -- med andra åtgärder i fördelningspolitiskt syfte -- försöker nu den starka kraften på arbetsmarknaden, Svenska arbetsgivareföreningen, att verkligen uttunna det inflytande som de anställda har i form av sitt eget inflytande och sina fackliga organisationer. Det är stridsrop som kanske inte är så framgångsrika. De kan väcka den svenska arbetarrörelsen till att, efter 20 års slummer, se vart vi är på väg och gå till motangrepp. Skall man ställa en stor del av de anställda i produktionen av varor och tjänster vid sidan av verkligt inflytande och makt över utvecklingen, kommer inte den tillväxt vi ibland talar om och ger olika innebörd att kunna fortsätta i det här landet. Då kommer vi att få ytterligare problem. Jag tror inte att den här typen av klassklyftor kommer att gynna svensk ekonomi. 1983 blev inte vad man ursprungligen hade syftat till. Det blev en urvattnad kompromiss som inte tillfredsställde någon. Det är därför som vi från vänsterpartiet säger att det egentligen inte finns någon anledning att strida för den här konstruktionen. Den har aldrig haft någon förankring. Det inflytande jag tagit upp här tidigare får ske på annat sätt. Det är naturligtvis, som också Roland Sundgren var inne på, mycket av en symbolfråga när regeringen nu skall avveckla löntagarfonderna. Man har egentligen jättelika problem med vad man skall göra av dessa drygt 20 miljarder kronor som är bundna i det svenska näringslivet. Hur i hela friden skall man egentligen använda dessa pengar? Vad skall avkastningen vara? Det är helt klart att det finns saker att lägga pengarna på. Det är kanske det som striden kommer att stå om i morgon. Den process som regeringen är inne i, i samband med Svenska arbetsgivareföreningens framstötar, är naturligtvis en stridsförklaring mot den svenska arbetarrörelsen i dess helhet. Mot denna bakgrund anser vi från vänsterpartiet att det inte finns något egentligt skäl att försöka omvandla dagens löntagarfonder till någonting annat. Vi har stött den socialdemokratiska idén som lades fram i en proposition, som nu är tillbakadragen, om att dessa medel skall in i pensionssystemet. Det kan stärka pensionssystemet, dvs. det kollektiva pensionssystemet och inte något av förre statsministern Fälldins förslag. Det är naturligtvis helt riktigt med tanke på att dessa pengar tagits från löneutrymmet. Svagheten i löntagarfonderna var ju att man skulle avstå löneutrymme, det ingick i den solidariska lönepolitiken, som det hette. När vi nu kommer till nästa skede, då riksdagen med stor säkerhet kommer att rösta för att avveckla löntagarfonderna, vet inte riksdagen vad det skall bli av dessa drygt 20 miljarder kronor, vilket måste vara en oerhörd brist inte minst i beslutsunderlaget. Men vi har fått en del vinkar om detta. Inte minst har reservanterna och även vi från vänsterpartiet fått klart för oss vad vi vill använda medlen till. Men regeringen har antytt att pengarna skall gå till, som Roland Sundgren nämnde, de välbeställda som kan spara eller kanske till forskningsstiftelser. Går inte pengarna till pensionssystemet är det helt nödvändigt att regeringen åtminstone har klart för sig att det här landet har någon form av kris och att den ser till att pengarna hamnar i infrastrukturen eller i investeringar för vår framtid. Det är ett minimum av ansvar att regeringen inser det. En utdelning via sparpremiesystemet skulle ytterligare utvidga klyftorna i samhället. Regeringen får gärna göra bort sig för min del. Men den borde i alla fall ha en sådan känsla för landet att den inser att en sådan åtgärd inte skulle främja någon form av sammanhållning, tillväxt och ansvar för svenskt näringsliv. För vänsterpartiets del yrkar jag bifall till den särskilda meningsyttringen från vänsterpartiet och instämmer i de reservationer som socialdemokraterna avgett.